Herr talman! Med tillfredsställelse kan konstateras att försvarsutskottet är enigt då det gäller säkerhetspolitiken. Enligt föredragande statsråd präglas förhållandet mellan supermakterna av en kombination av rivalitet och begränsad samverkan. I detta instämmer försvarsutskottet. Supermakterna framstår trots detta som oförändrat beslutna att söka undvika en direkt militär konfrontation, vilken ytterst skulle kunna resultera i ett kärnvapenkrig med förödande konsekvenser. Samtidigt leder supermakternas ömsesidiga, djupt förankrade misstro och ökade militära förmåga till att kampen om inflytande mellan blocken fortgår i global skala med betydande återverkningar på hela det internationella klimatet. I flera delar av världen är supermakterna benägna att se regionala och inomstatliga konflikter i ett maktpolitiskt öst-väst-perspektiv. Eftersom supermakterna uppfattar att deras intressen är direkt berörda i många av dessa konflikter, kan även geografiskt begränsade oroligheter riskera att fördjupas och spridas och få vittomfattande säkerhetspolitiska konsekvenser. En viss tendens kan dock förmärkas till att supermakterna söker undvika att regionala konflikter leder till verkligt allvarliga motsättningar dem emellan. Hot finns förvisso: I Mellanöstern kan jag nämna länder som Iran och Irak, Israel och Libanon. Jag kan nämna Afghanistan och Kampuchea. I Centralamerika finns också sådana konflikthot. Den tragiska utvecklingen i Sydafrika kan också få betydande konsekvenser för västvärldens tillförsel av viktiga råvaror. I Östeuropa består den latenta spänningen mellan å ena sidan sovjetiska säkerhetsintressen och å andra sidan nationella aspirationer hos övriga paktmedlemmar. Inom båda maktblocken fortsätter försvarsstrategin att vara föremål för intensiva diskussioner. I Sovjetunionen diskuteras i ökad grad möjligheten av utdragna konventionella operationer i samband med ett krig i Europa. Sovjetunionen har deklarerat att man inte kommer att vara först att använda kärnvapen. Inom NATO förefaller det vara en alltmer utbredd åsikt, att det upplevda beroendet av tidig kärnvapeninsats bör minskas genom förstärkning av det konventionella försvaret. Emellertid finns starka ekonomiska hinder för en långtgående utveckling i denna riktning. Inom överskådlig tid torde båda maktblocken ytterst bygga sina strategier på kärnvapenavskräckning. Båda upprätthåller samtidigt mycket stora, insatsberedda konventionella styrkor i Centraleuropa, som antalmässigt varit tämligen konstanta under de senaste 20 åren men vilkas kvalitet kontinuerligt förbättrats. Det är ett globalt intresse att kärnvapnens roll i stormakternas relationer reduceras. Sveriges strävan att motverka kärnvapenhotet riktar sig självfallet även i hög grad till förhållandena i vårt närområde, det nordiska området liksom Europa som helhet. De nordiska länderna kan inte undgå att beröras av de stormaktsmotsättningar som gäller i Europa. Härtill kommer att det nordeuropeiska och nordatlantiska området successivt vuxit i strategisk betydelse. Huvudorsaken är utbyggnaden av de sovjetiska marinbaserna på Kolahalvön, vilkas lokalisering till stor del är betingad av globalstrategiska och geografiska faktorer i förening med den vapentekniska utvecklingen. Denna utbyggnad har följts av norska beslut om bl.a. förhandslagring i mellersta Norge av utrustning för amerikanska marinkårsförband. Den ökning av den militära aktiviteten i det nordiska området, som ägt rum på båda sidor, bör i första hand ses som led i supermakternas bevakande av sina globala intressen och som en del av den strategiska maktbalansen dem emellan. Det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets ökade strategiska betydelse, motsättningarna mellan stormaktsblocken och den militärtekniska utvecklingen har sammantagna lett till att även Sveriges läge blir mera utsatt i händelse av kriser och väpnade konflikter i vår omvärld. Respekten för vår säkerhetspolitiska linje har krävt att vi redan i fredstid ingripit med största fasthet mot kränkning av vårt territorium. Vår förmåga att upptäcka och ingripa mot främmande ubåtar har stärkts och fortsätter att stärkas efter hand. Det är även fortsättningsvis vår skyldighet och vår bestämda föresats att med alla till buds stående medel hävda Sveriges territoriella integritet. Herr talman! Den svenska säkerhetspolitiken, grundad på vår alliansfrihet ifred, syftande till neutralitet i krig och stödd på ett starkt försvar, ligger fast.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

Herr talman! Nu skall jag beröra ett par motioner. I motion 401 har Sten-Ove Sundström och jag krävt att åtgärder vidtas för en dygnet-runt-beredskap med räddningshelikoptrar på flygflottiljerna i Söderhamn och Luleå. Sedan lång tid tillbaka har man sådan beredskap både i södra och i mellersta Sverige —i Helsingfors, Visby, Ronneby och Göteborg. Det är naturligtvis i allra högsta grad otillfredsställande att denna beredskap endast finns i halva Sverige. I motion 404 riktar vi uppmärksamheten på det inledda utbytet av nuvarande vertolhelikoptrar inom flygvapnet mot helikoptrar av en ny typ. De helikoptrar som flygvapnet förfogar över i dag används i mycket stor utsträckning för civil räddningstjänst och för sjuktransporter. Dessa helikoptrar är ytterst lämpliga för dessa ändamål. Räddningstjänstkommittén har också i sitt slutbetänkande lagt fram ett förslag till förordning om försvarsmaktens medverkan i räddningstjänsten. I den här förordningen föreslås bl.a. en principiell skyldighet för försvarsmakten att medverka i räddningstjänst och att ställa flygplan till förfogande för sjuktransporter. Ett förverkligande av kommitténs förslag bygger givetvis på att försvaret har lämplig utrustning för att på ett effektivt sätt kunna delta i räddningstjänsten. Inför den nyanskaffning av helikoptrar som nu planeras är det därför viktigt att sådana helikoptrar anskaffas som gör det möjligt för flygvapnet att i minst samma utsträckning som hittills delta i räddningstjänsten. Därför bör helikoptrarna vara av den storleken och så konstruerade att det liksom i dag blir möjligt att i dem ta in en sjuksäng. Vi som motionärer måste givetvis uttrycka stor tillfredsställelse med den behandling motionerna har fått i försvarsutskottet. Jag vill citera vad utskottet säger i anledning av motionerna: ”Enligt utskottets mening måste de frågor som har tagits upp i motionerna Fö401 och Fö404 ägnas betydande uppmärksamhet. Det kan inte anses tillfredsställande att frågan om sjuktransporter med helikoptrar utan resultat har bearbetats under lång tid. En särskild redovisning bör lämnas till riksdagen under nästa riksmöte. Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Herr talman! Jag kan inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än att man nu begär att dygnet-runt-beredskap med de tunga vertolhelikoptrarna ordnas på flygflottiljerna i Söderhamn och Luleå. Men den innebär också en begäran om att de helikoptrar som flygvapnet avser att köpa in blir av tillräcklig storlek och får sådan utrustning att de på ett effektivt sätt kan delta i räddningstjänsten. Har utskottet en annan uppfattning än jag i detta avseende, bör det deklareras nu. Herr talman! Jag skall bara med ett exempel visa hur viktigt det här är. Strax efter klockan 9 på kvällen den 17 oktober 1985 får i Söderhamn en 24-årig man under rengöring av en matberedningsmaskin vänstra handen tvärt avklippt strax ovanför handleden. Patienten omhändertas mycket kort tid efter olyckan av läkare som medföljer ambulansen till olycksplatsen. Armstumpen avstasas med blodtrycksmanschett och förbindes preliminärt. Man tar också med sig handen separat. På akutmottagningen kyles och förpackas handen på sedvanligt sätt. På flygflottiljen utanför Söderhamn finns då en vertolhelikopter i beredskap för sjukvårdsändamål på grund av den pågående översvämningskatastrofen i södra Hälsingland. Normalt skulle det inte ha funnits någon beredskap vid den tidpunkten på kvällen. Sjukhuset har också narkosläkare och narkossköterska i beredskap för att bemanna den här helikoptern. För övrigt finns det alltid dygnet-runt-beredskap på detta sjukhus. Genom tillmötesgående från CEFYL får denna helikopter användas för transport till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Åtta minuter efter det att larmet nått helikopterbesättningen är man klar för start från F 15 och landar 5 minuter senare, alltså kl. 21.43 på sjukhusets helikopterlandningsplats. Patienten har under tiden placerats på den sedvanliga mobilliftbåren och kan därför på fem minuter lastas i helikopter, och starten från Söderhamn kan ske kl. 21.48 med landning i Uppsala kl. 22.38. Med på transporten följer narkossköterska och narkosläkare. Patienten övervakas vad det gäller puls och blodtryck. EKG tas också under transporten. Patienten får också syrgas, och man släpper armstasen en gång för att låta cirkulationen komma i gång i armstumpen. Transporten sker helt komplikationsfritt, och på taket till Akademiska sjukhuset möter man upp med narkosläkare och handkirurg. Tack vare att beredskap för helikoptertransport fanns just denna kväll kunde denna patient utan några som helst dröjsmål transporteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala för handkirurgisk re-inplantation. Man sydde med andra ord fast handen, och handen börjar nu på att fungera igen. Men hade inte den här snabba helikopterinsatsen kunnat göras, så hade med all sannolikhet den här unge mannen varit utan sin ena hand i dag. Herr talman! Jag skulle kunna plocka fram många fler exempel, men jag nöjer mig med detta. Detta exempel visar ändå med all tydlighet hur ofantligt viktigt det är att man har en tillfredsställande helikopterberedskap dygnet runt i hela landet, men också att man har helikoptrar av en typ som kan klara sådana sjuktransporter. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.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

Om det är rätt eller inte vill jag inte uttala mig om, men så är faktiskt fallet. Klart är också att vi i vårt land rent allmänt har en dålig helikopterberedskap för räddningstjänst och sjuktransporter. Vi har mycket att lära bl.a. av Schweiz, Västtyskland och Norge. Alla dessa tre länder har mycket tillfredsställande beredskap i det här avseendet, en beredskap som fungerar dygnet runt årets alla dagar. Vi som bor i Norrland och har helikopterberedskap bara på kontorstid är naturligtvis mycket otillfredsställda med detta. Det är ju i Norrland vi har den värsta glesbygden. Skall man tala om jämlikhet i sjukvården, skall det naturligtvis gälla även i det här avseendet. Därför, herr talman, är jag mycket tillfredsställd med att försvarsutskottet tar så pass allvarligt på denna fråga. Jag kan faktiskt inte tolka uttalandet av utskottets vice ordförande på annat sätt än att han är fullt överens med mig om att det måste bli en bättre tingens ordning på detta område.

24 april 1986 Herr talman! Jag håller fullständigt med Göransson om att vi bör ta ett gemensamt ansvar härvidlag, för det är i allra högsta grad otillfredsställande Meddelande om att vi nu i halva vårt avlånga land inte har denna beredskap dygnet runt.

Herr talman! Det är naturligtvis självklart att frågan om försvaret av västkusten måste vara med i försvarskommitténs arbete. Jag tar fasta på vad Olle Göransson nu säger, att västkusten skall tillmätas större vikt. På det sättet har ju en del av det jag har eftersträvat med min motion blivit tillgodosedd. Jag kommer naturligtvis att följa frågans fortsatta behandling och se till att det kommer praktiska förslag från försvarskommittén som vi får ta ställning till under nästa riksmöte, så att möjligheterna att försvara västkusten blir förstärkta.

Herr talman! Strax före jul blev det strömavbrott på flera orter i samband med kraftiga snöfall. I TV fick vi se hur bekymmersamt jordbrukarna hade det med kor som stod och råmade i ladugårdarna för att de inte blev mjölkade och för att de inte fick tillräckligt med vatten. Man visade också vilka stora svårigheter det var att få fram mat och andra förnödenheter till framför allt äldre i ensligt belägna bostäder. Vad vore då naturligare än att civilförsvaret fick rycka in, både för att göra en verkligt angelägen insats och för att få realistisk träning i uppgifter som kommer att vara vanliga i ett krigstillstånd. Det finns många områden där civilförsvaret skulle vara till stor nytta, t.ex. vid miljöeller andra olyckor där många människors snabba insatser är nödvändiga. I andra länder, där man upplevt vad krigstillstånd är, är det självklart att civilförsvaret i fredstid sätts in vid sådana händelser som jag beskrivit. Vårt grannland Danmark ser t.ex. civilförsvaret som en mycket värdefull förstärkning av räddningstjänsten. I vår lag finns emellertid en paragraf som säger att civilförsvaret inte får användas utom i krigstid. I min motion Fö402 har jag föreslagit att den bestämmelsen skall upphävas eller modifieras. Försvarsutskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till räddningstjänstkommitténs kommande förslag och skriver att riksdagen inte nu bör göra något uttalande. Jag tolkar detta trots allt som en positiv markering, nämligen att utskottet ändå har förutsatt att de synpunkter som tas upp i motionen är angelägna att uppmärksamma och att de kommer att behandlas av räddningstjänstkommittén. Jag har därför inte nu något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Bara några ord om en mycket viktig fråga, nämligen 24 april 1986 försvaret av västkusten. Denna fråga har tidigare berörts under eftermiddagens debatt, och nyss även i Kjell A. Mattssons anförande. Jag delar naturligtvis helt och fullt åsikten att västkustens försvar försvagats på ett sätt som är oroväckande när man beaktar den strategiska utvecklingen i Sveriges närhet. Det är lätt att peka på svagheterna. Luftbevaknings-, stridsledningsoch luftförsvarsresurserna är för svaga, det är kanske den största bristen. De marina stridskrafterna, inte minst för övervakningsoch incidentinsatser, är otillräckliga. Antalet kvalificerade markstridsförband får också anses vara i underkant. Jag väckte vid förra riksmötet en motion där jag utförligt behandlade dessa problem. Mitt syfte var att få till stånd en förstärkning av försvarsberedskapen på västkusten. Utskottet hänvisade, helt riktigt enligt min mening, mina synpunkter till försvarskommittén. Men tyvärr är den bristsituation som vi nu diskuterar inte unik för västkusten och Västsverige. Det är detta som är det verkligt stora problemet. Västkustens problem är till stor del också sydkustens, östkustens och Norrlandskustens. Försvagningar har skett överallt, däri ligger den verkliga utmaningen inför 1987 års försvarsbeslut. Jag vet inte riktigt, herr talman, vart reservanterna vill komma med sina formuleringar i reservation 5. Man säger att krigsförband med uppgifter i ett visst område också bör utbildas och övas i detta. Menar man att den principen skall tillämpas generellt i alla militärområden, står vi inför mycket stora omläggningar av försvarets fredsorganisation. Det skulle ofrånkomligen innebära betydande nedläggningar i Västsverige — men det är väl inte reservanternas avsikt. Nej, det finns två sätt att stärka västkustens försvar. Det ena är att flytta över stridskrafter från någon annan del av landet. En landsdel stärks, en annan försvagas. Jag har svårt att se att det skulle finnas utrymme för ytterligare försvagningar någonstans i vårt land. En omfördelning som skapar nya luckor och svagheter är således ingen lösning. Det finns ingen del av Sverige som i dag har ett för starkt försvar. Det andra sättet är att stärka försvaret generellt över hela landet. Det är självfallet den vägen vi måste gå. En utveckling av försvaret enligt ungefär de ramar vi moderater angett i försvarskommittén borde ge utrymme för den nödvändiga förstärkningen också av västkustens försvar. Det är däremot svårt att se annat än att ett beslut på lägre nivå riskerar att leda till ytterligare försvagningar också för västkusten. En utveckling enligt moderat modell borde kunna ge utrymme för den nödvändiga förstärkningen av luftförsvaret i Sydoch Västsverige — som bekant ett integrerat luftförsvarsområde. Vi moderater vill också pröva möjligheten att få plats med en extra Viggendivision, och den skulle sannolikt göra bäst nytta i just detta luftförsvarsområde. Till det skall läggas att vi kan få till stånd de alldeles nödvändiga förstärkningarna av luftbevakningsoch stridsledningssystemet i denna del av landet. 9” Utrymme borde också kunna skapas för en ökad marin satsning, som då kan komma västkusten till del. Med nivåer under den som vi moderater diskuterar tror jag att man får se fram mot en stegvis nedskärning av antalet kvalificerade övervattensfartyg i vår flotta. Inom ramen för den s.k. plusnivån inryms t.ex. ingen utökning av antalet kustkorvetter — en sådan torde i praktiken vara en förutsättning för att en förstärkning av västkustens marina stridskrafter skall vara möjlig. Vi skall därutöver slå vakt om markstridskrafterna också i Västsverige. Tyvärr fruktar jag att den neddragning av regionala och lokala försvarsförband som folkpartiet vill ha prövad kommer att drabba just Västsverige hårdare än andra delar av landet, eftersom Västsverige i de flesta situationer har det största beroendet av just sådana förband. Jag tycker, herr talman, att det är fel att nu inför det kritiska och viktiga försvarsbeslutet nästa år föra försvarsdebatten som om det var en strid mellan olika delar av landet. Den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer ökade krav på försvaret av hela landet. Och det är först när vi får en sådan försvarspolitik som vi kan öka säkerheten också för olika delar av vårt land. Därför är det enligt min mening rätt av försvarsutskottets majoritet att utgå ifrån att överbefälhavaren och försvarskommittén beaktar resursbehoven för försvar av olika delar av landet, varvid det självfallet — som utskottet framhåller — är en riksangelägenhet att västkusten kan försvaras.

Herr talman! Vi reservanter anser att det är alldeles nödvändigt för trovärdigheten och möjligheterna att genomföra framgångsrika militära operationer på västkusten att rätta till de brister som finns. Jag tycker att det vore bättre om Lars Tobisson läste motionerna och reservationen ordentligt än att han försöker vantolka dem och tala om nedläggning av förband, för det är det inte tal om. Vad gäller övningsmöjligheterna tycker vi att man skall i största möjliga utsträckning öva i den krigsmiljö som förbanden skall verka i. Det finns ganska stora möjligheter att öva med rörliga kustartilleriförband, jaktflyg och kustflottan i Västsverige. Det är just den brist som vi har i dag att de inte får möjlighet öva där de skall tjänstgöra i händelse av ett krig. Vid förra årets behandling sades det från försvarskommitténs sida att man skulle se på frågan. Det kan låta vackert. Men vi har tidigare från herr Blom fått höra att den bedömning som då gjordes av överbefälhavaren, att allt var gott och väl då det gäller den fördelning som vi hade och som innebar att västkusten var gynnad, skulle gälla. Vi har inte den uppfattningen. Vi anser att försvarskommittén noga skall gå igenom de brister som orsakats av att man så länge satsat för litet på västkusten. Det är alltså en riksangelägenhet att vi har bra försvar på västkusten. Det är något slags omvänd bypolitik ibland från försvarsstaben när det gäller att bemöta dessa krav, någonting som vi motsätter oss.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Kerstin Ekman, att det är en riksangelägenhet att vi har ett bra försvar på västkusten. Men, Kerstin Ekman, det är en riksangelägenhet att vi har ett bra försvar i hela riket. Det — Prot. 1985/86:127 är detta som är det avgörande i det här sammanhanget. Om vi inte får en = 24 april 1986 försvarsram som överensstämmer med de förslag som vi förordar i försvarskommittén, då kommer vi att sitta i den situation som Kerstin Ekman redan nu vill att vi skall ge oss in i, nämligen dragkamp från olika delar av landet om var mycket otillräckliga resurser skall förläggas. Det går inte att komma ifrån att man med just de kriterier som förordas i reservationen kommer fram till att det blir färre fredsförband i Västsverige. De är nu förlagda där i stor utsträckning därför att människorna finns där, medan behovet av krigsförband finns i de delar av landet som har ont om folk. Det är det ena. Det andra är att, som jag påpekade, det förslag som Kerstin Ekman och folkpartiet har förordat också innebär en uttunning av lokala och regionala försvarsförband. Det blir så att Västsverige är ovanligt beroende av denna form av stridskraft, eftersom mycket av våra fältförband i första hand har uppgifter på andra håll. Jag tycker alltså fortfarande, herr talman, att det är onödigt att ställa till strid från dessa utgångspunkter, när det grundläggande måste vara att gemensamt arbeta för att få så mycket av resurstilldelning till försvaret att västkustens behov kan tillgodoses på ett rimligt sätt, liksom behoven i andra delar av landet.

Herr talman! Den stora debatten om hur vi vill forma det framtida försvaret har vi redan fört i dag, så den skall jag inte ge mig in på. Där har vi kanske litet olika uppfattningar om vilka satsningar vi skall göra. Men det som jag tycker är viktigt att poängtera är att de förband som skall tjänstgöra på västkusten inte skall se det som något slags andrahandsuppgift, utan de skall tjänstgöra där. Det finns mycket som tyder på att det redan i ett inledningsskede av ett anfall skulle behöva sättas in styrkor där. Därför anser vi att försvarskommittén noga skall granska detta inför försvarsbeslutet för att komma till rätta med de nedprioriteringar som gjorts och de brister som uppstått genom att man inte haft en övningsverksamhet som svarat upp till vad vi anser vara nödvändigt.
Herr talman! Var det detta Kerstin Ekman och övriga reservanter avsåg, är vi helt överens. Men då var reservationen onödig.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Kjell A. Mattssons uttalade förvåning. Nu har Lars Tobisson varit uppe i denna talarstol tre gånger, och jag kan till alla delar instämma i vad han har sagt. Däremot är det väldigt svårt att förstå Kerstin Ekmans agerande. När man läser Kerstin Ekmans motion, som dock bara är en tiondel eller mindre än så av Lars Tobissons motion för ett år sedan, får man först intrycket att Kerstin Ekman vill kraftigt upprusta hela försvaret på västkusten. Men så kommer man fram till slutet, och då bidde det inte ens en tumme — här är det fråga om övningar. Jag ber att få hänvisa till vad försvarsutskottet skriver i det betänkande som nu föreligger, nr 8. Längst ned på s. 17 99 konstateras: ”Försvarsutvecklingen på västkusten har behandlats av riksdagen under de båda senaste riksmötena — — —.

Jag tror nog att Kerstin Ekman har samma intryck som jag har, ledamöter i försvarsutskottet som vi båda är, att man inte kan komma till någon del av landet där det inte uttrycks oro över att försvarsmaterielen och resurserna över huvud taget inte räcker till. Härifrån talarstolen skulle jag kunna räkna upp åtminstone tio tolv olika tillfällen då sådan oro har uttryckts i ungefär samma höga grad som är fallet på västkusten — och motiverat. Det är ju så att försvaret av västkusten är ytterligt viktigt — självfallet. Det finns en tänkt angreppsväg också runt Skånes kust. Snarare finns det en risk för att Skåne skulle kunna gå förlorat till en angripare, som sålunda når upp till västkusten. Men i detta läge måste vi ju först och främst se till att Skåne försvaras, och det måste vi göra med hjälp av pansar. Eljest kan vi icke försvara den delen av landet. Vill Kerstin Ekman gå in på en debatt kring den här problematiken, så å la bonne heure — det är intressant. Jag skulle kunna tänka mig att det är till nytta för försvaret, för svenska folket behöver få veta vilken urholkning som skett — eller urgröpning, som nu har blivit det vedertagna begreppet. Svenskarna behöver få höra hur man i övre Norrland ropar på en förstärkning. I stället för ett, som man tycker, ynka örlogsfartyg utefter hela detta kustavsnitt skulle man behöva åtminstone en större ubåtsjaktsstyrka. De behöver få veta att man på Gotland känner oro över materiel som man anser vara alltför gammal —- etc., etc. Inte alla angreppsvägar i de scenarier vi har tänkt oss — men som vi hoppas inte skall förverkligas — går över västkusten, utan de gäller alla delar av landet. I detta läge vore det nog bäst, Kerstin Ekman, om ni hade gjort gemensam sak med oss moderater och konstaterat att vad överbefälhavaren har sagt om ett balanserat försvar efter nuvarande ekonomiska resurser är vad vi har att hålla oss till. Vi moderater är självfallet lika angelägna som något annat parti att försvarskommittén noga skall analysera förhållandena och komma med de förslag om förstärkningar som hjälper mot den hotbild som föreligger. Då hoppas vi att Kerstin Ekman med all sin entusiasm ställer upp för en linje som innebär ett rejält tillskott till försvaret, förslagsvis en real ökning med 2 Yo över en tioårsperiod. Då kan vi känna oss tryggare även på västkusten.
Herr talman! Självfallet skall hela landet försvaras. Jag väckte min motion i januari för att vara en väckarklocka, för att se till, att även om vi inte anser att försvaret har fått tillräckliga resurser, dessa ändå fördelas så att det finns försvarsmöjligheter i alla delar av landet. Och då menar jag att försvarskommitténs prioriteringar inte varit sådana att de ställt västkusten i samma klass som andra områden av Sverige. Försvarsdebattörerna börjar tala om pansartrupper, hur man skall runda — Prot. 1985/86:127 Skåne osv. Jag har inte alls gått in i den diskussionen, utan jag har bara pekat 24 april 1986 på angelägenheten av att få en riktig fördelning av resurserna även för västkustens försvar. Jag har inte alls gått in på vilken nivå vi skall ha på de totala försvarsinsatserna utan framför allt velat peka på att det behövs förstärkningar för västkusten. Jag måste säga att min motion har väckt stor uppmärksamhet, med tanke på att den har varit ett stort inslag i de tidigare diskussionerna, innan jag kom ini debatten.

Jag har litet svårt att förstå varför moderaterna är så upprörda över att det har lagts en motion från min sida och att centerpartisterna och folkpartisterna i försvarsutskottet följt upp den och reserverat sig för att speciellt trycka på att det är viktigt att den här synpunkten blir beaktad.
Herr talman! Detta är tydligen en mycket känslig fråga — när man t.o.m., som Göthe Knutson gör, börjar tala om längden på motionerna och föregående års motion. Det är klart att vi kan börja rada upp hur många gånger vi har motionerat om försvaret på västkusten ifrån de olika partiernas sida. Men från folkpartiets sida har vi fört fram de här åsikterna hela tiden och slagits för att vi skall ha en väl balanserad förstärkning även på västkusten. Det står inte på något sätt i motsatsförhållande till att vi skall ha en förstärkning över huvud taget till försvaret, som framkommit tidigare i dag när jag debatterat här. Eftersom detta är så angeläget tycker jag det är märkligt att moderaterna och Lars Tobisson inte stöder det krav som vi fört fram om att försvarskommittén skall beakta de svagheter som finns på västkusten.
Herr talman! Vi moderater ser realistiskt på försvarsfrågan. Det är oss helt främmande att stödja reservationer som har typiska kännetecken av röstvärvning och kanske rent okynne. Jag konstaterar att alla motioner som syftar till förbättringar av det svenska försvaret, förstärkningar som leder till en bättre säkerhetspolitik, de skall vi välkomna. Därför kan jag nog dess värre säga att Kjell A. Mattsson har något felbedömt de känslouttryck som han var inne på. Det är utomordentligt trevligt att kunna välkomna Kjell A. Mattsson och Kerstin Ekman i den politiska familj som kan åstadkomma att försvaret får de resurser som gör att vi kan känna oss trygga i alla delar av landet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1985/86:30 behandlas barnpensioner. Föräldrar med hemmavarande barn fullgör normalt sin underhållsplikt genom att försörja barnet. Om ett barn blir föräldralöst erhåller barnet för sin försörjning barnpension, antingen inom ramen för folkpensioneringen eller via ATP. Barn, vilkas ena förälder avlidit, lever med den andre föräldern och uppbär då barnpension som bidrag till sin försörjning. Vi kan jämföra detta med ett barn som lever med ena föräldern men där föräldrarna lever åtskilda på grund av skilsmässa. Också här uppbär barnet bidrag till sin försörjning, i detta falli form av underhållsbidrag eller bidragsförskott, om den underhållsskyldige föräldern inte betalar. Skillnaden är att underhållsbidrag och bidragsförskott är skattefria, medan barnpension beskattas. Tanken är i båda fallen densamma: Ersättningen är till för barnets försörjning. Rent faktiskt blir förhållandet, att föräldern tar hand om dessa pengar. För barnet kommer då de olika försörjningsformerna att slå mycket orättvist. När barnet med barnpension går ut för att feriearbeta läggs barnpensionen ihop med ferieinkomsten, och barnet får betala ca 30 96 skatt på sin inkomst av feriearbetet. Kamraten som också lever med en förälder men uppbär underhållsbidrag eller bidragsförskott kan tjäna ca 8 000 kr. innan beskattning inträder. Den orättvisan kan upplevas mycket starkt. Den grupp ungdomar det här är fråga om genomgår just dessa år, när de börjar med feriearbete, en mognadsprocess då metvetenheten om samhällets funktion tar form. Det är därför särskilt angeläget att de då inte upplever en 105 svårförklarlig olikhet, som dessutom kan framstå som orättvis. Riksdagen har också uppmärksammat problemet. 1972 års skatteutredning prövade frågan. I sitt slutbetänkande framhöll utredningen att samma beskattningsregler borde gälla oavsett om samhället trädde in genom bidragsförskott eller genom barnpension. Kommittén sade: ”Vi har övervägt att föreslå att barnpension, i förekommande fall i förening med andra pensionsförmåner, inte skall vara skattepliktig inkomst upp till nivån för bidragsförskottet. Med hänsyn till det förestående utredningsarbetet inom socialdepartementet avstår vi emellertid från att lägga något konkret förslag och begränsar oss till att uttala att vi anser det önskvärt med en likformig behandling av de båda stödformerna.” Skatteutredningen lade inte fram något förslag utan bollade frågan vidare till det förestående utredningsarbetet med samhällets stöd till ensamstående föräldrar. Skattefrihet helt eller delvis för barnpension har därefter prövats av pensionskommittén. Pensionskommittén sade i sitt slutbetänkande SOU 1981:61: ”Kommittén vill framhålla att den har förståelse för att det angivna förhållandet har föranlett kritik och att man i olika sammanhang har framhållit det angelägna i att likartade beskattningsregler eftersträvas. Sådana synpunkter skulle kunna tala för att det borde genomföras en ändring med avseende på beskattningen av barnpension.” Sedan kommittén prövat föroch nackdelar kom den emellertid fram till att bl.a. kostnadsaspekter gjorde att kommittén inte lade fram något förslag. På grundval av pensionskommitténs betänkande lade regeringen fram en proposition. Denna återkallades sedermera. Eftersom propositionen om efterlevandepensioneringen återkallades fick riksdagen aldrig fatta något beslut i dessa frågor. I stället får efterlevandepensioneringen prövas en gång till i en ny pensionsutredning. Och nu fortsätter skatteutskottet att skicka motioner om barnpension till denna nya utredning. Behandlingen av barn med barnpension har förhalats i flera år genom hänvisningar till den ena eller andra utredningen. Den här frågan är så viktig att den nu borde behandlas med förtur. Visst grundmaterial finns ju i tidigare utredningar. Det är dags att framför allt undanröja orättvisorna för feriearbetande ungdomar med barnpension. Vi i folkpartiet vill därför att den skattemässiga behandlingen av barnpensionen blir föremål för en skyndsam översyn och att förslag i ämnet med det snaraste kommer att föreläggas riksdagen. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Reglerna för beskattning av barnpension innebär en stor orättvisa mot de barn som har förlorat en eller båda föräldrarna. Därför har Gunhild Bolander och jag vid upprepade tillfällen sedan 1979 tagit upp denna fråga i riksdagsmotioner, men tyvärr utan att hittills ha fått majoriteten att inse vikten av att denna fråga löses på ett tillfredsställande sätt för berörda barn. Även i år har majoriteten i skatteutskottet avvisat motionen. Ca 40 000 barn får barnpension. Att barnpensionen beskattas leder till att dessa barns inkomster av exempelvis feriearbete beskattas till skillnad från övriga barns. Med nuvarande skatteregler kan barn normalt sett tjäna ca Prot. 1985/86:127 8 000 kr. utan att inkomsten beskattas. Anledningen till skillnaden är att 24 april 1986 ferieinkomsterna läggs ovanpå den barnpension som dessa barn som har förlorat en eller båda föräldrarna får. För att utskottet skulle få ett praktiskt exempel på denna orättvisa citerade vii årets motion ett exempel. Vi tog upp ett fall från Härnösand som för drygt ett år sedan refererades i tidningen Nya Norrland. Detta fall handlade om en 16-årig föräldralös pojke som fann det meningslöst att feriearbeta när han fick betala nära en tredjedel av sin ferieinkomst i skatt. Han jämförde sig nämligen med sina kamrater som hade samma arbete och samma inkomst av arbetet. Hans kamrater var barn som hade sina föräldrar i livet och som bodde hemma hos dessa. Dessa barn behövde inte skatta för sina ferieinkomster. Den 16-årige föräldralöse pojken slutade arbeta efter fyra dagar, när han förstod hur orättvist det förhöll sig. Det förvånar mig verkligen att inga argument ser ut att kunna få skatteutskottets majoritet att inse att frågan snarast måste få en lösning så att föräldralösa barn och därmed barn med mindre trygga uppväxtförhållanden inte förlorar intresset för att försöka skaffa sig inkomster när de ser hur orättvist beskattningsreglerna fungerar. I våra motioner har vi alltid krävt att skattereglerna skall ändras så att barn som uppbär barnpension skall likställas med övriga barn. Vi har även angett olika tekniska lösningar för att uppnå detta. Eftersom jag tyvärr har anmält så kort taletid skall jag inte gå in på de olika lösningarna nu. Däremot vill jag uppehålla mig vid majoritetens avslagsmotivering. Skatteutskottet säger: ”Enligt vad utskottet erfarit kommer frågan om barnpensionens skattemässiga behandling att tas upp till behandling av pensionsberedningen i samband med att frågan om efterlevandepensioneringens framtida utformning utreds.” Jag undrar verkligen vilka garantier skatteutskottet har fått om att denna fråga skall behandlas av pensionsberedningen. Jag vill erinra om att skatteutskottet avvisade vår motion för två år sedan med en motsvarande motivering — en motivering som visade sig sakna grund. 1984 skrev nämligen skatteutskottet att ”det är regeringens avsikt att ytterligare utreda frågan om efterlevandepensionens utformning”, sedan den s.k. änkepropositionen hade återkallats av regeringen hösten 1983. När jag i debatten ifrågasatte om barnpensionens beskattning skulle komma att behandlas i denna utredning svarade utskottets dåvarande ordförande att ”vi har alltså fått klart för oss att man på departementet kommer att utreda frågan”, dvs. frågan om barnpensionens beskattning. Dagarna efter det att riksdagen hade avslagit motionen på de grunderna ställde jag en fråga till dåvarande socialministern, Sten Andersson, om regeringen avsåg att låta utreda frågan om beskattning av barnpensioner. Hans svar var ett klart nej. Dessutom framgick det i debatten mellan honom och mig att han inte ansåg att det var erforderligt och att han inte heller ansåg att det var ett problem som borde lösas. De direktiv som regeringen fastställde hösten 1984 och som jag alltså hade en debatt med Sten Andersson om våren 1984 innebär inte att barnpensionens beskattning skall prövas av utredningen. Men skatteutskottet hänvisar 107 ändå i år — liksom i fjol — till dessa direktiv när utskottet avvisar vår motion. Skatteutskottets motivering för avstyrkandet förvånar mig, och jag emotser med intresse vad majoritetens talesman har att säga om anledningen till att man inte vill arbeta positivt för att lösa dessa frågor och om hur man verifierar uppgifterna i betänkandet. Herr talman! Som motionär och kämpe för rättvisa för barn som har förlorat en eller båda föräldrarna är jag glad över att utskottets centerpartister och folkpartister i år — liksom i fjol — ställer upp för motionskravet och i reservationen anger att de finner det anmärkningsvärt att regeringen ännu inte ansett det lämpligt att föreslå någon lösning, trots att det är åtminstone sju år sedan det började motioneras i denna fråga.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

Herr talman! Till reservanterna vill jag säga: Det har gått många tåg sedan år 1972. Det är så att 1972 års skatteutredning avlämnade sitt slutbetänkande först 1977 . Utredningen lämnade inte något konkret förslag i fråga om barnpensionernas behandling i skattehänseende utan hänvisade till ensamförälderkommitténs utredningsarbete. Nästa tillfälle frågan var aktuell var i oktober/november 1979. Ett enigt skatteutskott hänvisade då frågan till pensionskommittén. Riksdagen biföll denna hemställan utan debatt. Pensionskommittén avlämnade sitt slutbetänkande i september 1981. Kommittén var ganska klar i sitt ställningstagande. Hösten 1983 kom propositionen 1983/84:73 Reformering av efterlevandepensioneringen m.m. Propositionen byggde på de förslag en enig pensionskommitté avlämnade hösten 1981. I denna kommitté ingick representanter även för folkpartiet och centerpartiet. Förslaget var också förankrat i partiernas riksdagsgrupper. Vid riksdagsbehandlingen visade det sig inte möjligt att nå enighet om pensionskommitténs förslag. Av oppositionspartierna väckta motioner med anledning av propositionen gjorde det ej möjligt att uppnå en bred parlamentarisk uppslutning. Regeringen återkallade därför propositionen. Mot denna bakgrund har regeringen hänskjutit frågan om efterlevandepensioneringen till pensionsberedningen. Som framgår av utskottsbetänkandet kommer frågan om barnpensionens skattemässiga behandling att tas upp till prövning av pensionsberedningen. I denna beredning ingår också ledamöter från såväl folkpartiet som centerpartiet. Enligt uppgift, som jag har inhämtat av beredningens sekreterare, kommer frågan att tas upp i höst.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

Herr talman! Sverre Palm gav inga förklaringar till varför socialdemokra 24 april 1986 terna, vpk:s representant och moderaterna inte vill arbeta för att skyndsamt lösa frågan om beskattningen av barnpension. Jag tror att alla som har lyssnat på inläggen inser att det är nödvändigt att den löses för att vi skall få rättvisa mellan barn med olika familjesituationer. Hänvisningen till propositionen som drogs tillbaka, som handlade om efterlevandepensioner, är inte värd någonting, eftersom det i denna proposition inte föreslogs några åtgärder i den av oss önskade riktningen. I mitt anförande refererade jag till debatten för två år sedan. Utskottets dåvarande ordförande, herr Carlstein, hänvisade vid det tillfället till att den utredning som skulle tillsättas skulle behandla frågan om barnpensionens beskattning. Jag redovisade i mitt inlägg även att den dåvarande socialministern i en frågestund några dagar efter riksdagens beslut gav klart besked om att frågan inte skulle utredas. Han ansåg inte heller att det var ett problem som borde lösas. Det fördes en debatt honom och mig emellan om huruvida det var rimligt eller inte att ha kvar nuvarande ordning. Han försvarade då det gällande systemet. Det faktum att alla partier har funnits med i utredningarna är ingen ursäkt för att man låter orättvisa system fortsätta att gälla. I fjolårets utskottsbetänkande i detta ärende står det ungefär samma som i det nu aktuella betänkandet. Även då sades det att utskottet hade erfarit att frågan skulle prövas. Efter det att utskottet i fjol föreslog avslag på motionen har inget skett. Efter det att utskottets dåvarande ordförande, herr Carlstein, för två år sedan sade att frågan skulle utredas har inget skett. Jag dristar mig till att ifrågasätta att något kommer att ske i fortsättningen. Jag vill betona att jag inte har fått något belägg för att det i direktiven till pensionsberedningen, som gavs hösten 1984, finns angivet att barnpensionens beskattning skall utredas av beredningen. Min fråga till utskottsmajoritetens talesman är: Varför vill ni inte arbeta för en lösning av problemet? Varför förhalar ni en ändring i beskattningsreglerna?